Fru talman! Jag kan försäkra Håkan Larsson att Sverige kommer att ha en hög profil när det gäller djurtransporter inom EU. Jag redovisade i mitt svar att det finns vissa förslag som kommissionen har lagt fram som vi tycker leder till förbättringar. Men vi är inte nöjda med transporttiderna, och vi driver vår åttatimmarsregel. Jag hade tillfälle att i går kväll ha överläggningar med den irländska jordbruksministern inför det irländska ordförandeskapet. Jag framförde då synpunkterna med den tydlighet som var möjlig. Jag tror inte att vi är ensamma om att vara kritiska. Detta är frågor som kommer att bli mycket viktiga under det första halvåret 2004. Det finns också annat som vi kan göra för att förbättra djuromsorgen. Det handlar om djurskydd på slakterier, om tillsynsfrågor, om veterinärernas roll och om besiktningsveterinärerna. Alla dessa frågor har vi på dagordningen. När det gäller förutsättningarna för den småskaliga produktionen så delar jag synen på att vi bör bevaka möjligheterna att underlätta för näringen. Det är klart att nedläggning av slakterier bygger på företagsekonomiska kalkyler som näringen själv måste göra. I fallet Östersund gäller det då det bondeägda företaget. Men staten har också ett ansvar. Vi kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för näringen. Det allmänna näringslivsklimatet finns givetvis med där. Vi måste ha en stabil ekonomi och sunda offentliga finanser, och vi måste jobba vidare med förenklingsarbetet på olika sätt. Vi kan också direkt förbättra förutsättningarna för lokal och regional livsmedelsproduktion. När vi arbetar inom EU med det så kallade hygienpaketet har vi det för ögonen. Vi försöker se till att vi får förenklade regler. Livsmedelsverket har haft ett uppdrag att utarbeta regler som är anpassade till småföretag. Vi har i dag olika förenklingsuppdrag för våra myndigheter. Vi kommer att få en rättvisare avgiftssättning på slakterierna. Livsmedelsverket ska genomföra ett nytt system som sänker kostnaderna för de små slakterierna med upp till 45 %. När vi tittar på hygienreglerna så har Sverige också verkat för mobila slakterier och för att förenkla när det gäller köttbesiktningar. Vi har också ett antal olika stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet just till köttsektorn. Det finns för närvarande 85 projekt. Jag menar att det är viktigt att vi håller fast vid våra krav på en hög ambition för djuromsorg. Men vi ska också jobba för att skapa bättre förutsättningar för näringen.
Fru talman! Jag tycker att det låter positivt att Sverige har en hög profil vad gäller djurtransporter och så vidare. Jag tror också att det finns ett antal länder som kan bli våra allierade i det arbetet. Jag läste exempelvis att man i Danmark hade samlat in en halv miljon namnunderskrifter som man nyligen överlämnade till EU-kommissionen med krav på att inga transporter i Europa ska vara längre än högst åtta timmar. Dessutom är det positivt om man kan underlätta rent allmänt näringspolitiskt, inte minst för mindre slakterier. Jag hoppas att dels denna tydliga deklaration om åttatimmarsregeln, dels den om att underlätta för småskalig produktion och mindre slakterier ska vägas in när man fattar beslut om hur man ska se på slakteristrukturen i norra Sverige i fortsättningen. Där är det så långa avstånd att det inte är möjligt att klara sig inom åttatimmarsregeln. Då måste man ha dispens, och det hoppas jag inte är så enkelt i det här fallet. Bengt-Anders Johansson tog upp Eldrimner resurscentrum i Jämtland, vilket är mycket positivt. Jag vet att Ann-Christin Nykvist har haft kontakt med Eldrimner. Jag vet också att det finns stora visioner och framtidsplaner. Man är övertygad om att man kan stimulera massor med nya företag inom den här branschen att bildas och utvecklas om man hade ett sådant här resurscentrum. Problemet just nu är att man är osäker om framtiden. Det projekt som man har drivit hittills går ut vid årsskiftet, och det är oklart hur mycket resurser det finns för 2004. Ser jordbruksministern några förutsättningar att se till att verksamheten kan leva vidare och utvecklas positivt över 2004 och sedan framåt i tiden, så att detta blir ett fast resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion? Det är verkligen eldsjälar som driver detta - de är väldigt duktiga. Då kan de förverkliga sina visioner om att det ska bli ett nationellt resurscentrum på området. Det vore positivt om vi kunde få det beskedet här i dag.